Herr talman! I detta utlåtande behandlas motioner med förslag om införande av skattefria obligationslån för bostadsfinansiering. Bostadsfinansieringen är som alla vet utomordentligt kapitalkrävande. Kapitalåtgången för ett års nyproduktion beräknas för närvarande till 8,5 miljarder kronor. Bostadsbyggandets omfattning har ju varit uppe till diskussion på den allra senaste tiden, och bl.a. i en reservation rörande den ekonomiska politiken har vi anfört vissa synpunkter innebärande att man även bör granska bostadsbyggandets omfattning för det kommande året. Bland de skäl som i detta sammanhang kan anföras finns också det att den starka efterfrågan på kapital självfallet måste ha till effekt att driva upp räntorna. Om räntorna drivs upp, följer därmed att hyrorna går i höjden. Här har frågan gällt om någonting kan göras för att söka begränsa hyreskost naderna för de boende, kanske rent av få kostnaderna sänkta. Vid årets början väcktes en motion i vilken vi föreslog att särskilda bostadsobligationer skulle ges ut, vilkas avkastning — alltså ränta — icke skulle beskattas och vilkas förmögenhetsvärde icke skulle tas upp till förmögenhetsbeskattning. Om så skedde, skulle obligationerna kunna ges ut till lägre räntor. Alla som sysslar med bostadsfinansiering och bostadskostnader vet att man schematiskt räknar med att de allmänna omkostnaderna för att bo i ett hus ligger på ungefärligen 2,5 procent av anskaffningskostnaden för huset. Ca 7,9 procent utgör för närvarande räntekostnad, enligt i varje fall de regler som gäller för den statliga bostadsbelåningen. Jag skulle vilja säga att 7,5 procent kanske är något i underkant, men sammanlagt måste ändå 10 procent av anskaffningskostnaden tas ut i hyror. Nu är emellertid räntorna beskattade — och det är fallet beträffande alla räntor — vilket leder till att den som betalar hyra i själva verket också genom hyran betalar skatt. Mycket stiliserat kan man säga att av en hyra på 300 kronor per månad utgör ca 100 kronor, alltså en tredjedel, helt enkelt skatt som indirekt tas ut på olika vägar. Om skattefria obligationslån gavs ut, skulle successivt — det sker naturligtvis inte på en gång — en viss lättnad kunna åstadkommas därigenom att räntorna skulle bli lägre. Förlorande part bleve fiskus — statskassan — som skulle få avstå från skatten.

Jag vågar säga detta därför att systemet faktiskt är prövat på andra håll i världen. I reservationen åberopas exempelvis erfarenheter i Förenta staterna, och i reciten till utskottsutlåtandet redovisas också undersökningar som har gjorts genom sekretariatets i utskottet försorg.

Utskottet har alltså självt kunnat konstatera att obligationslån av den här typen förekommer. Utskottet säger i reciten att undersökningen visat att det rör sig om ungefär 51/2 miljard amerikanska dollar. Detta är inte så litet. Det motsvarar ungefär 30 miljarder svenska kronor i denna typ av lån, som är direkta bostadsobligationslån. Emellertid är i Förenta staterna en betydligt större del av statsskulden än i Sverige utgiven i skattefria obligationer. Jag har inte lyckats få fram någon exakt siffra, men det rör sig om en många gånger större andel. Majoriteten medger i sin skrivning att det kan ha en hyressänkande effekt om man skulle acceptera att gå fram den föreslagna vägen. Även om jag med viss tillfredsställelse noterar att utskottsmajoriteten medger detta, vill jag samtidigt påpeka att utskottsmajoriteten, när den sedan skall gå emot förslaget, anför att systemet inte innebär ”en rationell metod att stödja bostadsbyggandet”. Det är en dålig formulering. Det är nämligen inte bostadsbyggandet det speciellt gäller, utan bostadsfinansieringen. Dessutom visar sig här den gamla vanliga metoden hos våra socialdemokratiska motståndare — som jag flera gånger pekat på — att de monopoliserar förnuftet. Att säga att vad som föreslås av andra inte är rationellt, det är enligt min mening en smula förmätet. Jag kan inte låta bli att nämna detta, just därför att man i dessa dagar kan läsa stora annonser i tidningarna där det står att en viss finansminister vid namn Sträng lovar människorna att de, om de bara lånar honom litet pengar och väntar med att kräva ut den skatt de har rättighet att få återbetald, skall få en skattefri avkastning. Det måste vara ytterligt orationellt av landets finansminister att lägga fram sådana förslag, när det är så orationellt av mig och mina medmotionärer att presentera ett sådant förslag som det föreliggande. Det är inte mycket att fästa sig vid att förslaget betecknas som orationellt, men det vore skönt att slippa sådana uttalanden i dylika sammanhang. Vem som helst kan tycka att något är lämpligt eller olämpligt, men rationellt är inte ett bra ord. Herr talman! Detta var litet vid sidan om själva sakfrågan. Majoriteten har vidare anfört, vilket också är litet stötande, att systemet skulle medföra en omotiverad skattelättnad för placerarna. De som köper obligationerna får emellertid inte något annat än en lägre ränta, och de får alltså avstå från den högre räntan därför att de slipper betala skatt. Den som har favören är inte placeraren utan hyresgästen. Jag anser att man borde kunna tänka riktigt i ett offentligt aktstycke som ett utskottsutlåtande, så att man inte lastar denna börda på fel person. Placerarna får, som jag sade, avstå från den högre räntan. Herr talman! Jag har nu anfört några synpunkter på detta förslag. Det var ett försök att lägga fram ett positivt förslag i stället för att bara anföra att ingenting kan göras. Om man vill få till stånd lägre hyror för människorna är det möjligt att begagna denna metod. Herr talman! Jag vill i detta sammanhang tillåta mig att göra en liten utvikning som berör förslaget. Jag syftar på frågan om statens kredit, som också detta utlåtande rör sig om, nämligen att staten skall låna pengar. Vi hade häromdagen till behandling en proposition som innebar ett förslag som jag själv medverkat till att godkänna. Den gällde förtidsinlösen av vissa svenska statens obligationslån.

Det var just detta som finansministern åtminstone försökte göra någonting åt med den förtidsinlösen som vi beslöt häromdagen. Staten har givit ut lån till 3—3,5 procents ränta. Personer som har köpt dem måste alltså efter 17 år, som det här var fråga om, konstatera att värdet av papperen, om man vill sälja dem, hade fallit till, som det står i propositionen, 42—50 procent av det nominella värdet. De får en ränta på 3,5 procent, när andra i dag får 6,5— 7,5 procent. Statens kredit är alltså inte särdeles reputerlig i dagens läge, när en finansminister måste framlägga ett dylikt förslag för att inte obligationerna skall råka fullständigt i vanrykte. Inom parentes vill jag tillåta mig att säga att det varit trevligare om man vid behandlingen av denna fråga i anledning av proposition nr 151 helt enkelt hade stämplat upp obligationernas ränteavkastning. Det hade varit en betydligt enklare metod, men den tillgreps inte, och jag är väl medansvarig på den punkten. Om staten skall kunna bibehålla sin kredit måste staten försöka få enskilda människor att också backa upp och stödja staten.

Herr talman! Inom bankoutskottet delar vi motionärernas konstaterande att bostadsbyggandet är den sektor som kräver det största utrymmet på vår i dag mycket hårt ansträngda kreditmarknad. På den punkten finns det således inga olika meningar. Herr Åkerlund kritiserade i sitt anförande finansministerns initiativ angående det s.k. Strängaspelet. Här har ändå finansministern tagit ett initiativ för att i någon mån medverka till att staten får mera pengar till sitt förfogande, och det måtte väl vara ett mycket gott initiativ, som riksdagen tidigare under höstsessionen har godkänt. Jag anser det inte vara något fel att man med metoder, som kan anses vara acceptabla, försöker stimulera människorna att spara. Vi är ju överens om att hushållssparandet i dag inte är vad det borde vara. Vi har också varit överens i kammaren om att den utredning, som pågår, så småningom skall kunna anvisa linjer som kan stimulera till ett ökat hushållssparande. Men motionärernas förslag innebär att staten skulle dra till sig kapital genom att utge skattefria obligationslån och därmed underlätta bostadsfinansieringen. Enligt utskottets mening framstår ett sådant system inte som en rationell metod att stödja bostadsbyggandet. Det rimmar dåligt med principerna i nuvarande bostadslånesystem, då statens stöd till bostadsbyggandet är baserat på att någon direkt subventionering inte skall förekomma. Om jag har tolkat motionen rätt skulle, enligt motionärerna, i stället kapitalägarna subventioneras genom den omotiverade skattelättnad för placerarna som skattefrihet för avkastningen av obligationerna skulle innebära.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

Herr talman! Som medmotionär när det gäller dessa motioner — I: 243 och II: 283 — känner jag mig föranledd att göra ett inlägg i denna fråga. De förhållanden som råder för dagens skogsarbetare måste betecknas som otidsenliga, när vi trots att vi i dag skriver december 1970 har en arbetargrupp som hänförs till kategorin okontrollerade arbetstagare. Förhållandet var tidigare annorlunda, när skogsarbetaren inte var bunden till bestämda arbetstider eller klockslag. Inte heller kunde han betraktas som fast anställd hos något företag. I takt med att den tekniska utvecklingen och mekaniseringen framskridit har det absolut övervägande antalet skogsarbetare att iaktta fasta arbetstider. Detta är nödvändigt också för skogsarbetarna, om maskinerna skall kunna utnyttjas effektivt. I många fall är det klart fastslaget vid vilket klockslag dagens arbete skall påbörjas. Det finns för övrigt fastslaget i avtalen, där det är reglerat hur lång arbetstiden skall vara olika perioder på året och hur lång tid man skall arbeta under dagen. Det är också nödvändigt i vissa fall att dagens arbete påbörjas och avslutas vid bestämda klockslag eftersom skiftgång förekommer på maskinerna. Skogsarbetarens arbete är både krävande och riskfyllt. Det betraktas som ett av de mest riskfyllda yrkena inom svenskt näringsliv. Detta kan verifieras genom det stora antal olycksfall som årligen förekommer. Av dessa olycksfall är tyvärr alltför många av dödlig natur. Även yrkesskadorna är många och ofta svårartade. Många olycksfall och yrkesskador medför lång frånvaro från arbetet, innebärande förlust av semesterrätten. Detta förhållande måste rättas till så att även skogsarbetaren betraktas som kontrollerad arbetstagare med möjligheter till privilegierad frånvaro. Vid frånvaro för privata angelägenheter måste ledigheten i tid anmälas för arbetsbefäl och således godkännas, ett bevis för att kontroll sker av arbetstagarens arbetstid. Transporten till och från arbetsplatsen är också så ordnad att kontroll av arbetstagaren sker i mycket stor utsträckning. Det understryks i Svenska skogsarbetareförbundets remissvar på motionen. I detta remissvar framhålls också att man förhandlingsvägen har sökt lösa denna fråga men misslyckats. Angelägenheten av en lösning så att tillämpningen av semesterrätten för skogsarbetare blir en annan än nu rådande bevisas också av den negativa attityd som arbetsgivarsidan intar i sitt remissvar. Förhoppningen har ändå varit att arbetsgivaren skulle inta en positiv attityd i denna fråga för den grupp arbetstagare som är råvaruproducent, när förhållandet inte på något vis ifrågasätts för arbetstagarna inom samma företags förädlingsindustri. Frågan måste väl nu, när andra lagutskottet avslagit motionerna i sitt utlåtande, gå till arbetsdomstolen för att om möjligt lösas. Kan inte resultat nås där, måste frågan bli föremål för en ny riksdagsbehandling ända tills en lösning i positiv anda uppnås. Herr talman! Jag har inget yrkande.
Herr talman! Det har visserligen inte ställts något yrkande, och jag skulle följaktligen kunna avstå från att yttra mig i ärendet. För klarhetens skull anser jag ändå att det måste poängteras att den tolkning av semesterlagen som för närvarande tillämpas för skogsarbetarna bygger på ett undantag i den gamla arbetstidslagen, som den 1 januari 1971 ersättes av en ny. I den gamla lagen är skogsarbetarna uttryckligen undantagna såsom varande sysselsatta i okontrollerbart arbete. Den tolkningen var både arbetsgivarna och skogsarbetarna överens om, och den var antagligen riktig den dag den fastställdes. Det är förmodligen bekant både för ledamöterna i kammaren och för utskottsledamöterna att det har skett väsentliga förändringar i detta avseende under åren efter den gamla lagens ikraftträdande. Skogsarbetet har blivit mekaniserat i mycket stor utsträckning, och inom alla större avverkningsområden har man både fasta arbetstider och kontroll över arbetskraften. Följaktligen måste det vara fullt naturligt att skogsarbetarna nu har fått sitt krav tillgodosett i den nya arbetstidslagen, dvs. att de flesta av dem skall betraktas som arbetande under kontrollerbara förhållanden och att följaktligen semesterlagens huvudbestämmelse skall kunna tillämpas för dem. Det kravet har de framställt till arbetsgivarna. Man har till och med i sina avtal tagit in arbetstider som måste följas och skyldighet för den anställde att begära ledighet om han behöver sådan. Arbetsgivarna har således å ena sidan slagit fast att det är fråga om kontrollerbart arbete men å andra sidan inte velat tillämpa huvudbestämmelsen i se mesterlagen utan betalat semesterersättning efter den procentsats som gäller för okontrollerbart arbete, dvs. 9 procent av den intjänade inkomsten. Det finns såvitt utskottet förstår ingen anledning att begära en ändring av semesterlagen, därför att skogsarbetarna inte där anges såsom fallande under undantagsbestämmelsen, utan det är en tillämpningsfråga, som säkerligen faller tillbaka på den bestämmelse som har funnits och finns intill årsskiftet i den gamla arbetstidslagen. Denna ersätts av en ny arbetstidslag, där man tagit bort skogsarbetarna under beteckningen okontrollerade arbetare. Utskottet finner det därför naturligt att om skogsarbetarna vid förhandlingar inte kan få denna princip godkänd, bör de gå till arbetsdomstolen för att få fastslaget att större delen av skogsarbetet numera är att betrakta såsom kontrollerbart arbete. För smärre grupper som fortfarande arbetar under gamla förhållanden kan man ändå tillämpa den gamla regeln och betala ut procent på den intjänade inkomsten, eftersom arbetsgivarna över huvud taget inte bryr sig om och kanske inte heller kan kontrollera den tid som vederbörande arbetar i skogen. Det är detta som ligger bakom utskottets hemställan, till vilken jag yrkar bifall. I motionerna, vilka voro likalydande, hade yrkats, att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skulle begära skyndsamma åtgärder för att skapa större respekt för de förordningar, som vore avsedda att skydda yrkesutövare mot förgiftning eller annan skada, på så sätt att yrkesinspektionen respektive giftnämnden ålades att vidtaga de åtgärder som erfordrades för att beivra misstänkta eller konstaterade brott mot bestämmelser i gällande förordning om gifter och annat hälsofarligt material.

Herr talman! I den motion som nu skall behandlas tar vi motionärer upp frågan om att skydda yrkesutövare vilka i sitt arbete använt färgmaterial som varken är märkt eller prövat. Utskottet har avstyrkt motionen med motiveringen att nuvarande lagstiftning kan anses täcka in sådana här företeelser. Visst kan vi instämma i det principiella ställningstagandet, men i verkligheten fungerar det faktiskt inte alla gånger i den anda som lagen föreskriver. Motionen var tillkommen i anledning av ett uppmärksammat fall i Göteborg, där målare fick använda färgmaterial som inte var prövat och märkt vare sig enligt lagens bestämmelser eller enligt den så kallade YSAM-överenskommel planeringen sen. Den fackliga organisationen anmälde de två färgleverantörer som sålt färgen i början av detta år. I det senaste numret av fackförbundstidningen Byggnadsarbetaren tas fallet upp. Man har försökt följa ärendet hos tillsynsoch åklagarmyndigheterna. Efter mer än nio månader ligger ärendet fortfarande ouppklarat. I ena fallet har det stannat upp i giftnämnden och i andra fallet hos åklagarmyndigheten. Jag har med förvåning avlyssnat ett inlägg i medkammaren beträffande denna fråga av en ledamot i giftnämnden som förklarade att det inte är giftnämnden som handlägger dessa ärenden. Men en sekreterare i giftnämnden, som uttalade sig för ”Byggnadsarbetaren”, säger att det är många andra brådskande ärenden som skall behandlas och att detta skulle vara motivet till att ärendet inte kommit till avgörande. Detta tyder väl på att det måste vara giftnämnden som handlägger ärendet. Anmärkningsvärt är i alla fall att handläggningen tagit så lång tid. Nu redovisar utskottet en viss personalförstärkning hos giftnämnden, och vi får anta att en ändring kan komma till stånd. Som motionärer är vi, såsom jag tidigare anfört, inte otillfredsställda med utskottets principiella ställningstagande, att nuvarande lagstiftning täcker sådana här olagligheter. Men myndigheternas handläggning måste bli väsentligt bättre och snabbare. Herr talman! Vi har inget yrkande om bifall till motionen men utgår ifrån att denna och den debatt som pågår omkring denna fråga samt förstärkningen hos giftnämnden kommer att medföra en ändring, så att de berörda arbetstagarna kan utöva sitt yrke utan hälsorisker. I sitt yttrande hade utskottet bland annat ansett, att det borde undersökas om man genom lagstiftning eller på annat sätt kunde öka medborgarinflytandet i planprocessen.

Herr talman! I detta utskottsutlåtande behandlas två motionspar. Det första är motionerna I: 961 och II: 1115, där man anhåller om åtgärder i syfte att stärka allmänhetens insyn och inflytande över samhällsplaneringen. Detta motionspar har remitterats till planverket, som i sitt remissvar erinrat om att den gällande lagstiftningen inte hindrar en vidgad insyn i planeringsarbetet. Många av våra kommuner har gått i författning om åtgärder för att vidga insynen och inflytandet från allmänheten när det gäller planeringsarbetet i detta avseende. Detta sker bl.a. i form av utställningar, offentliga diskussioner och offentliga möten, där organisationer och enskilda har möjligheter att komma till tals när det gäller planeringsfrågor. Man räknar även med att de möjligheterna kommer att utvidgas i mycket stor utsträckning. Jag vill erinra om att de frågor man tar upp i motionerna är föremål för utredningar, dels i offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén, dels i bygglagutredningen. Vi reservanter hänvisar till att det finns skäl att avvakta vad dessa utredningar kommer att föreslå när det gäller den ökade insynen och även att avvakta det arbete som nu pågår i primärkommunerna för att öka insynen och inflytandet för medborgarna. Jag ber, herr talman, med dessa ord att få yrka bifall till den vid utskottsutlåtandet fogade reservationen. Låt mig sedan, herr talman, endast med några ord beröra den del av utskottsutlåtandet som hela utskottet står bakom och som har tagits upp i motionerna I: 956 och II: 1143. Utskottet ger där uttryck åt uppfattningen att en medverkan av parlamentariker har varit önskvärd i fråga om den fysiska riksplaneringen. Jag vill gärna betona att detta inte bör tolkas som en kritik av det sätt på vilket riksplaneringen hittills bedrivits. Vad vi har velat markera från utskottets sida är väsentligen att den fysiska riksplaneringen är av stor betydelse och att en parlamentarisk förankring framstår som önskvärd. Det ligger i sakens natur att ett parla mentariskt inflytande bör kunna göra sig gällande på ett någorlunda tidigt stadium av arbetet. Men vi är självklart medvetna om att en parlamentarisk medverkan inte kan byggas in i de förberedelser som pågår inom civildepartementet i samverkan med de andra departementen. Fysisk riksplanering är ju ingenting annat än ett led i den riksplanering i olika former som regeringen har — och måste ha — ansvaret för. Det låter sig givetvis inte göra att bryta ut en del av den riksplanerande verksamheten — den som handlar om fysisk planering — och lägga den under något slags samregering. Det är mot den bakgrunden som vi har kunnat bli eniga om slutsatsen i utlåtandet, nämligen att riksdagen inte nu bör föreslå tillsättande av en parlamentarisk kommitté för att medverka i riksplanearbetet. Regeringen har ju utlovat att ett resultat av arbetet med den fysiska riksplaneringen skall presenteras nästa år och att en anmälan skall göras till riksdagen när materialet remissbehandlats. Det blir ju därmed tillfälle för en ingående debatt som kan grundas på både expertmaterial, remissyttranden från — som jag vågar förutsätta — ett brett och representativt urval av kommuner, myndigheter och organisationer och slutligen regeringens värdering av det samlade underlaget. Jag har, herr talman, endast velat göra detta förtydligande av den skrivning där utskottet är enigt.

Herr talman! I motionerna I: 961 och II: 1115 hemställes om åtgärder i syfte att stärka allmänhetens insyn och inflytande över samhällsplaneringen. Motionerna framhåller allmänhetens berättigade krav på just insyn och inflytande över alla nivåer i planeringsprocessen. Allmänheten har ett mycket stort intresse för planeringsfrågorna, vilket inte minst kommer till uttryck genom deltagande i byalagsträffar eller andra sammankomster där boendemiljö och planfrågor diskuteras. Utskottet vill instämma med statens planverk, när detta anför att lagstiftningen inte hindrar en vidgad insyn i planeringsarbetet men att den inte heller lämnar tillräckligt stöd åt kravet på medborgarinsyn. De initiativ som har tagits av verket för att upplysa om gällande lagstiftnings möjligheter till insyn i planärenden synes tillfredsställande. Jag vill dock alldeles särskilt trycka på att enligt utskottets mening torde emellertid ytterligare åtgärder böra vidtas för att stärka allmänhetens möjligheter till samråd och inflytande i planarbetet och därmed tillgodose kraven på vidgad plandemokrati. I reservationen framhålles att såväl offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén som =:bygglagutredningen kommer att behandla de i motionerna aktualiserade problemen. Det torde emellertid ta avsevärd tid, innan ändringar och förbättringar kan åstadkommas för en fördjupad demokrati i planeringsfrågorna, om man först måste avvakta samtliga här nämnda utredningar. Vi anser att debatt, insyn och inflytande i planeringsarbetet inte får fördröjas. Jag vill understryka vad utskottet skriver i sitt utlåtande, nämligen att ”det bör undersökas om man genom lagstiftning eller på annat sätt kan öka medborgarinflytandet i planprocessen. Detta synes böra ges Kungl. Maj:t till känna.” Jag vill, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I motionerna I: 956 och II: 1143 har jag varit med om att yrka på att en parlamentariskt sammansatt kommitté tillsätts för att följa upp arbetet med den fysiska riksplaneringen samt att denna betydelsefulla plan föreläggs riksdagen för godkännande. Jag har därför med mycket stor tacksamhet noterat, att utskottet anslutit sig till motionernas motiv. Utskottet har ju understrukit att arbetet med den fysiska riksplaneringen är av stor betydelse. Jag uppfattar i dag att herr Helge Karlsson bland reservanterna ansluter sig härtill. I ett principiellt uttalande förklarar utskottet att det vore betydelsefullt med en parlamentarisk kommitté som följde planeringsarbetet. Utskottet har under det år som motionen har behandlats inhämtat att regeringen redan i början av nästa år kommer att redovisa för riksdagen en del av det planeringsarbete som har utförts. Jag anser då att motionens krav är tillgodosett på den punkten. Men utskottets uttalande om sin principiella inställning till en parlamentarisk kommitté, som skulle följa detta planeringsarbete, tycker jag har ett vidare perspektiv som jag finner anledning att understryka. Det måste nämligen betyda att man efter att nästa år för riksdagen ha redovisat den fysiska riksplaneringen också bör låta en parlamentarisk kommitté vara med och följa arbetet. Dagligen upplever vi här i landet konsekvensen av att det har existerat en riksplanering som politikerna inte har kunnat påverka, vilket medfört att riksplaneringen och miljövården har kommit att åsidosättas. Man hugger in på värdefulla bitar, t.ex. på Västkusten. Jag kan nämna Värö och Brofjorden. Den nyligen avlämnade propositionen om fortsatt exploatering av den norrländska fjällvärlden utgör också ett bevis på vådan av att det inte finns någon samlad plan. Nu har det gjorts uttalanden om att Västkusten hädanefter skall lämnas i fred, och det har också sagts att det kanske inte kommer att behövas någon ytterligare utbyggnad av de norrländska vattenkrafttillgångarna. Men när det inte finns någon plan, måste ju alla fråga sig var någonstans gränsen går. Det är här inte bara fråga om lokalisering av industriområden, utan riksplanen innehåller oändligt många detaljer. Politikerna, som sedan skall vara med och fatta besluten, bör vara med också i planeringen av hur industrier skall förläggas, hur vattenkraften skall disponeras, hur bostadsområden och orörd natur skall avvägas mot varandra. Det måste ske en rättfärdig bedömning med utgångspunkt i en studie som politikerna fått öva inflytande över. Min uppfattning är den att motionerna nr I: 961 och II: 1115 på ett riktigt sätt uttrycker det behov många människor i det här landet känner att få vara med, åtminstone genom sina valda representanter i riksdagen. Riksplanen är en politisk kärnfråga. Redan 1969 läste jag i tidningen Byggnadsindustrin en mycket alarmerande artikelserie. En av artiklarna hette ”Rapport från en hemlig bunker”. Där sammanfördes urklipp från åtta—tio olika dagliga tidningar, som representerar alla de demokratiska partierna och som utges i olika delar av landet — det var bl.a. Folket, Arbetet, Västerbottens-Kuriren och Vestmanlands Läns Tidning. Alla dessa tidningar var djupt kritiska mot att det inte fanns någon parlamentariskt tillsatt grupp som följde de planer som drogs upp och de fakta som experterna levererade — jag vill inte säga att gruppen skulle kontrollera utan följa. Jag tror att det är på så sätt många människor uppfattar riksplaneringen i dag. Vi måste låta de beslutande vara med. Som jag fattar utskottets utlåtande vill utskottet poängtera detta och kanske också leda i konsekvens sitt resonemang. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! I detta allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 71 behandlas ett motionspar av herr Bohman m.fl. i denna kammare och herr Holmberg m.fl. i medkammaren. Motionärerna hemställer om utredning syftande till att bredda och stödja den unga generationens kulturupplevelse. Motionärerna anför att behovet av meningsfyllda fritidssysselsättningar är väsentligt inte minst med tanke på den ökade fritiden. De säger vidare att kulturpolitiken bör vara ett självklart led i vår allmänna strävan att verka för en bättre demokrati med större valfrihet för de enskilda människorna. I motionerna framhålles vidare att kulturstimulerande åtgärder, riktade mot denna unga generation, är särskilt betydelsefulla och att kulturpolitiken bör syfta till att skapa bättre förutsättningar för en mångfald kulturella aktiviteter inom konst, musik, teater, film och litteratur. Utskottet är helt enigt om att utbudet av kulturaktiviteter bör breddas och omfatta alla i samhället, med en speciell inriktning på ungdomen. Här föreligger alltså inga meningsskiljaktigheter inom utskottet. Vi har emellertid såsom reservanter inte funnit skäl att förorda en utredning i dessa frågor, vilket utskottsmajoriteten har föreslagit. Motiveringen för vårt ställningstagande framgår av reservationen till utskottets utlåtande. Vi konstaterar att alla de frågor som tagits upp i motionsparet är under utredning eller har uppmärksammats i andra sammanhang. Kulturrådet har nyligen presenterat en promemoria, i vilken redogörelse lämnas för den diskussion om kulturpolitikens mål som förs inom rådet. Litteraturutredningen skall ta upp frågan om åtgärder för att främja utgivningen av bl.a. barnoch ungdomslitteratur samt av seriemagasin som kan anses vara kulturellt värdefulla. Barnfilmens speciella problem behandlas av 1968 års filmutredning. Barnteaterns problem behandlas av teateroch musikrådet. Statens ungdomsråds organisation och uppgifter har nyligen varit föremål för utredning. Med anledning av denna utredning uttalades i 1970 års statsverksproposition att ungdomspolitiken borde vara inriktad på samhällsåtgärder ägnade att skapa en kulturmiljö varigenom ungdomens sociala och personliga utveckling främjades. Vi anser alltså, herr talman, att alla de frågor man här tagit upp, vilka är synnerligen väsentliga, redan är föremål för utredning. Vi menar att man bör avvakta dessa utredningar innan man tillsätter en ny utredning. Jag tycker att utskottsmajoriteten gått litet väl långt när den begärt en samordnad utredning av dessa spörsmål. Samordning kommer givetvis att uppnås efter hand som dessa olika utredningar framlägger sina betänkanden. Herr talman! Jag ber att med det anförda få yrka bifall till den reservation som är fogad till utskottets utlåtande.

Herr talman! Egentligen är utskottsmajoriteten och reservanterna överens hela vägen i utskottsutlåtandet. Skilda uppfattningar föreligger möjligen beträffande den takt i vilken åtgärderna skall vidtas. Eftersom herr Helge Karlsson gått in på redovisning av de olika utredningar som arbetar och vad som därvidlag diskuterats inom utskottet skall jag inte uppehålla mig vid det. Jag vill emellertid leda i bevisning att vi är överens inom utskottet och att vi kanske kan komma att hamna på samma linje också här i kammaren i dag. Vi är överens om den del av utskottets skrivning där det står: ”Utskottet finner det viktigt att de unga ges möjligheter att genom olika kulturaktiviteter få en rikare fritid.

Vi är också överens om skrivningen i kulturrådets promemoria, där det ananförs ”att en åldersdifferentiering av kulturutbudet är en förutsättning för den av rådet önskade ökade jämlikheten inom kulturpolitiken”. Såvitt jag har förstått är vi också överens om det uttalande i statsverkspropositionen där föredragande statsrådet säger: ”Ungdomspolitiken borde vara inriktad på samhällsåtgärder, ägnade att skapa en kulturmiljö, varigenom ungdomens sociala och personliga utveckling främjas.” Detta har också i motionen framhållits med en klar och saklig motivering. Dessutom är vi överens om att olika utredningar och undersökningar pågår på olika håll, vilket herr Helge Karlsson varit inne på. Men den vetskapen har gjort att utskottet har ansett att en samordning av olika utredningsresultat är önskvärd och därför förordat en utredning i samordnande syfte. Man skall också ta hänsyn till decentraliseringen och uppmärksamma distributionsfrågorna när det gäller barns och ungdomars möjligheter till ett gott kulturutbud. Utskottet har därför biträtt motionens förslag i dessa tre avseenden — samordningen av olika initiativ, differentieringen av dessa initiativ bl.a. på det kommunala planet samt distributionsvägarna. När vi är överens så långt, hoppas jag självfallet att vi skall bli helt överens. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Herr Brundin har frågat statsministern om denne avser att offentliggöra allt beslutsunderlag varpå regeringens beslut om Brofjorden grundats. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Alla handlingar i det ärende frågan avser är av sådan art att de kan hållas tillgängliga för allmänheten. På grund av materialets stora omfattning är en sammanhållen publicering knappast tänkbar. Visst material av större allmänt intresse har emellertid utgivits i särskild ordning, bl.a. sjöfartsverkets redogörelse för de kompletterande undersökningarna om inseglingsoch angöringsförhållanden i Brofjorden och redovisningar av statens planverks Västkuststudier. Inom civildepartementet förbereds publicering av sådant mate rial som insamlats i anslutning till förberedelserna för den fysiska riksplaneringen.

Herr talman! Jag skulle tro att anledningen till frågan kan vara det missförstånd som jag förstår kan ha upp stått beträffande hur dessa grupper, som redovisats av herr Brundin, över huvud taget skall arbeta.

Vidare arbetar riksplanegruppen. Som vi tidigare meddelat är syftet att vi till hösten 1971 skall vara framme vid en redovisning av vad vi kallar en planskiss, som ett resultat av det här arbetet, dvs. ett förslag om i vilka former den fysiska riksplaneringen i framtiden skulle kunna bedrivas.

Vi har i detta arbete hela tiden uppfattat Västkusten som ett av de känsligaste områdena, där man så tidigt som möjligt borde komma fram till ett ställningstagande som gjorde det möjligt att rädda undan så stor del av kusten som möjligt från lokalisering av denna typ av industrier. Därför har också på detta kustavsnitt bedrivits intensivstudier av den s.k. Västkustgruppen. Den har levererat ett material, sex rapporter. Dessa rapporter, som alltså är offentliggjorda, ligger för det första med i den bedömning som planverket har gjort när det avfattat sitt remissyttrande. Rapporterna ligger för det andra med i den bedömning som regeringen har gjort, först förberedande inom den interdeparte mentala gruppen och därefter när regeringen slutgiltigt i allmän beredning har tagit ställning till frågan. Det har framskymtat att man anser att Västkustgruppen borde ha fått tillfälle att göra en slutgiltig avvägning av sitt arbete och redovisa detta.

Det är den avvägningen som vi menar att regeringen måste ta det yttersta ansvaret för. Då har vi funnit angeläget att så tidigt som möjligt kunna fatta ett beslut, som skulle göra det möjligt att bestämma en målsättning för hur planeringen på Västkusten i fortsättningen skall bedrivas. Sammanvägningen har sålunda gjorts av regeringen. I en fyllig redovisning på den presskonferens som vi höll har vi motiverat beslutet. På det sättet har vi också offentliggjort de grunder, på vilka regeringen tagit ställning i detta ärende.

Herr talman! Herr Åkerlund har frågat mig om jag anser att polisens bevakning av US Trade Center måndagen den 23 november 1970 varit betryggande och hur jag bedömer demonstranternas användning av blyklumpar som kastvapen. Vissa ambassader och en del andra objekt i Stockholm bevakas kontinuerligt. Bevakningspersonalen står i direkt radiokontakt med ledningscentralen i Polisdistriktet. Möjlighet finns att med kort varsel tillkalla polisförstärkning. Om det finns särskild anledning att befara oroligheter av något slag skärps den polisiära beredskapen. Vid det tillfälle som herr Åkerlund avser fanns bevakningspersonal på platsen. Polisförstärkning kom snabbt dit efter larm. Tre personer greps som misstänkta för grov skadegörelse. Polisutredning pågår. Givetvis tar jag bestämt avstånd från användande av våld vid demonstrationer.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min fråga. Jag tackar också speciellt för avslutningsorden, alltså deklarationen att justitieministern tar bestämt avstånd från våld vid demonstrationer. Jag hade inte väntat mig något annat, men jag finner det ändå positivt att justitieministern fäller just dessa ord. I övrigt är svaret kanske litet intetsägande. Jag har frågat om justitiemi nistern ansåg polisens bevakning betryggande, men ser man till resultatet var den uppenbarligen inte betryggande. I svaret sägs att om det finns särskild anledning att befara oroligheter av något slag skall bevakningen skärpas. Men tydligen har man inte ansett att det just då fanns en sådan särskild anledning. Huruvida blyklumpar har använts är enligt min mening en viktig fråga. Justitieministern har där inte givit uttryck åt någon uppfattning. Vid tidigare frågor beräffande våld vid demonstrationer har jag framhållit faran och riskerna av att man upptrappar de vapen som kommer till användning. Den första frågan nu är väl om blyklumpar använts. Det har nämligen ifrågasatts, om så verkligen var fallet. Det blir väl polisutredningens sak att avgöra det. Men vad som särskilt bör framhållas beträffande blyklumparna är det rent fysiska faktum att specifika vikten hos bly är så mycket högre än hos granit — det rör sig om cirka fem gånger så stor specifik vikt. Därför blir effekten av en slängd blyklump om inte fem gånger så stor som av en slängd sten så i varje fall avsevärt större. Detta är väldigt allvarligt, ty om en människa träffas av en blyklump kan direkt livshotande skador uppstå. Det var väl också på ett hår när att en människa här hade blivit träffad av en sådan blyklump eller sten. Man måste säga åt människor som vill ge uttryck för politiskt ogillande, att de skall låta bli att använda vapen som kan vara långt farligare än de själva kanske begriper. Just därför tycker jag att justitieministern måste hälpa till på den punkten och klargöra för dessa människor riskerna även för dem själva av att tillgripa sådana farliga kastvapen som det här är fråga om. Med detta, herr talman, tackar jag än en gång för svaret.

Herr talman! Herr Johan Olsson har frågat mig om jag vill vidta åtgärder för att höja standard och passagerarbekvämlighet på bussar i linjetrafik, särskilt med hänsyn till att busstrafiken i vissa fall avses ersätta järnvägstrafik och avser långa resesträckor. Utvecklingen av moderna och bekväma busstyper har tagit ökad fart under det senaste årtiondet både i Sverige och utomlands. Här i landet torde inte minst 1967 års högertrafikreform ha medfört en ”engångslyftning” av standarden. Allmänt sett kan man i dag påstå att såväl de statliga som de större kommunala och privata bussföretagen vid nyanskaffning av bussmateriel är mycket lyhörda för trafikanternas krav på standard och att trafikutövare och tillver kare här går hand i hand. Jag vill i det sammanhanget nämna att — enligt vad jag erfarit — en undersökning i dagarna slutförts inom IVA:s transportforskningskommission, vilken innehåller bl.a. rekommendationer och förslag i fråga om den tekniska utrustningen och standarden i långfärdsoch expressbussar. Vad beträffar ersättningstrafik med buss vid nedlagd järnvägstrafik och på långa resesträckor vill jag erinra om att den komfort och standard, som numera kännetecknar SJ:s långfärdsoch veckoslutsbussar, är mycket hög också vid internationella jämförelser. Toalettrum med rinnande kallt och varmt vatten, friskluftventilation, ställbara fåtöljer med läslampor, garderob, högtalaranläggning, imfria fönster och luftfjädring är exempel på anordningar som nu är regel i dessa fordon. När det gäller kortväga ersättningstrafik blir ofta skolbarnsresor bestämmande för bussinsatserna, och inredning och materiel får då inriktas på att göras mer robust och ändamålsenliga. Även här sker emellertid en kontinuerlig standardhöjning.

Herr talman! Jag ber att få tacka chefen för kommunikationsdepartementet för svaret på min fråga. Jag anser att frågan är väsentlig för befolkningen på landsbygden. I de områden som drabbas av järnvägsnedläggningar anses ersättningstrafik med buss ändå vara en avsevärd standardsänkning. Över huvud taget är man ute i landsorten mycket rädd för att undan för undan få en sänkt kommunikationsstandard. Det gäller alltså här en fråga om jämlikhet i servicehänseende med mera tättbefolkade delar av landet. Frågan innefattar en hel rad detaljer, t.ex. utrymmesstandard i bussarna, fåtöljer, toaletter — en viktig sak på längre resor — värme och ventilation, fjädring och buller. Inte mindre viktig är den utanförliggande servicen i form av vänthallar eller andra utrymmen under tak vid hållplatserna. Jag hade frågat om statsrådet ville vidta några åtgärder för att öka passagerarnas bekvämlighet och standarden i övrigt på bussar i linjetrafik. Jag fick inget svar på den frågan, men jag kan väl tolka det svar jag fick närmast som en redogörelse för vad som pågår på området. Det kanske inte erfordras några åtgärder enligt statsrådets mening, men jag vill ändå ifrågasätta om det inte vore värdefullt att kommunikationsministern tog ett initiativ i den av mig önskade riktningen. De bussar som beskrevs i svaret finns i mycket litet antal. Jag har fått uppgiften att det finns ungefär 25 sådana bussar. När sätts dessa bussar in i linjetrafik? Att de används i turisttrafik känner vi till, och det är bra i och för sig. Det är dock inte riktigt bra att man kan konstatera att bussar i turisttrafik är fina, men att så fort det är fråga om linjetrafik blir det sämre, gamla bussar. Jag åkte häromdagen från Ljusdal till Sveg. Bussen gick från Ljusdal på morgonen klockan halv sex, och då hade man inte sovit färdigt, eftersom man stigit upp tidigt och åkt några mil per bil. Den bussen var sådan att den knappast inbjöd till vila, och passagerarna i bussen hade nog gärna önskat i varje fall fåtöljer med nackstöd eftersom det gällde en så pass lång resa. Vi har i vårt län aktuella indragningar. Bollnäs—Kilafors—Söderhamn är en linje där persontrafiken upphör 1 januari. Jag vet inte hur det blir med Ljusdal Hudiksvall. Bollnäs—Orsa är en annan linje som är ett frågetecken. Kommer det att insättas bussar av hög standard på dessa linjer, som omfattar sex, sju, åtta mil? Det är en fråga som vi i berörda orter är mycket intresserade av. Det är givet att företagen är intresserade av att följa med i utvecklingen, men jag tror att lönsamhetsfrågan lägger hinder i vägen för busstrafikföreta gen när det gäller att verkligen satsa på en hög standard. Åter och åter kommer man igen till frågan om trafikförsörjningen här i landet. För att problemet skall lösas kanske det ändå erfordras att samhället tar vissa kostnader i syfte att kunna uppehålla en jämlik standard. Jag vore till slut tacksam att få höra, om man på sådana sträckor som t.ex. Ljusdal—Hudiksvall kan påräkna bussar av den typ kommunikationsministern angav.
Herr talman! Jag skulle tro att redan det förhållandet, att bussbolagen på allt sätt måste utgå från den starka konkurrens som de har från privatbilismen, i sig självt utgör ett ganska starkt motiv för dem att försöka se till att de får bussar som kan utgöra ett verkligt alternativ till bilen. Jag tror således att bussföretagen själva beaktar denna fråga och i eget intresse företar en nyttig och riktig sanering utan några speciella åtgärder från samhällets sida. Som jag nyss sade, får standarden på långfärdsbussar och expressbussar numera anses tillgodose högt ställda krav på komfort för passagerarna och teknisk utrustning i övrigt. Vad sedan angår busslinjer på korta sträckor, där det ofta gäller ersättningstrafik, krävs naturligtvis samordning med eventuell linjetrafik i området på de villkor som förefintligt trafikunderlag kan ge. Med hänsyn till koncessionsförhållanden förekommer ju ersättningstrafik ibland också vid andra företag än i SJ:s regi. Den nytillkomna ersättningstrafiken måste naturligtvis anpassas till de förutsättningar som redan gäller för den förutvarande trafiken i det etablerade företaget — detta sagt bara som ett konstaterande som herr Olsson säkerligen också kunnat göra själv.

Herr talman! Statsrådets erinran om att konkurrensen är så knivskarp att den i sig själv stimulerar bussföretagen till att göra sitt yttersta är i och för sig riktig, men det händer ofta att konsekvensen i stället blir att busslinjen dras in. Och då har man från människornas synpunkt kommit i en än svårare situation. Därför skulle det vara tacknämligt om även de enskilda bussföretagen liksom självfallet SJ kunde påräkna stöd i någon form från statsmakternas sida för att påskynda utvecklingen på detta område. Vad gäller toaletter på bussar har man ansett, att det vore angeläget att det funnes toaletter vid bussresor som tar över en halvtimme. Jag har hört sägas att SJ anser att det bör vara linjer på minst 10 mil, dessutom med en hög resandefrekvens, för att man skall sätta in dessa moderna långfärdsbussar. Det innebär i praktiken att flertalet av de sträckor som är i farozonen just nu vad gäller persontrafik på järnväg kommer att få en försämrad standard. En sådan utveckling bör vi med olika medel möta, och jag vill uttala den förhoppningen att statsrådet följer dessa frågor med intresse och kanske tar initiativ till en utredning, som kan föra dem ett steg framåt.

Herr talman! Herr Nils Nilsson har frågat jordbruksministern om risken för skador på människor och djurliv i sam band med användandet av växtgifter för besprutning. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Den senaste tiden har särskild uppmärksamhet riktats mot preparat som innehåller fenoxisyrorna 2, 4-D och 2, 4, 3-T och som i handeln kallas bl.a. hormoslyr. Mot bakgrunden av att farhågor uppkommit om att dessa preparat kan vara skadliga för människor och djur har giftnämnden tillkallat en särskild expertgrupp som skall undersöka vilka faror som kan vara förenade med användning av preparaten. I gruppen ingår bl.a. ärftlighetsforskare samt specialister på fostermissbildningar och miljöfrågor. Expertgruppen väntas redovisa resultatet av sitt arbete inom ett par månader. Giftnämnden kommer därefter att ompröva registreringen och därvid ta ställning till frågan om förbud mot användningen av de berörda preparaten. Särskilda problem är förenade med spridning av bekämpningsmedel från luften. Som en följd av de erfarenheter som vunnits har giftnämnden redan nu beträffande alla typer av bekämpningsmedel meddelat förbud mot flygbekämpning, om medlen inte är särskilt godkända för ändamålet. Spridning med flyg av herbicider med fenoxisyror får alltså inte ske utan uttryckligt medgivande av giftnämnden. Frågan om dessa medel över huvud taget skall få användas i framtiden kommer, som framgår av vad jag nyss sagt, att avgöras av giftnämnden i god tid före nästa bekämpningssäsong genom att registreringsfrågan tas upp till omprövning.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min enkla fråga, vilket jag tycker innehöll en hel del lugnande besked. Att viss försiktighet börjat iakttagas vid användandet av kemiska besprutningsmedel är säkert mycket välbetänkt. Även om vi behöver bekämpningsmedel för att komma till rätta med lövuppslagen i skogsmark och utefter vägarna, är det angeläget att bekämpningen sker med metoder som inte åstadkommer skada. Åsikterna om besprutningsmedlens farlighet varierar, men det torde vara obestridligt att för vissa personer har kontakten med växtlighet som besprutats åstadkommit mer eller mindre skadliga effekter, ofta i form av tillfälliga sjukdomssymptom. Riskerna för genetiska skador på växtoch djurliv samt även på människor vet vi inte tillräckligt mycket om, men så många fall har dock framkommit där sådana skador kan misstänkas, att skäl till stor försiktighet föreligger, till dess sådana växtgifters verkningar är utforskade. Här kan nämnas de fall av kastning av kalv som förekommit hos renar. Medfödda skador hos barn finns också, där i varje fall föräldrarna misstänker växtbesprutningar vara orsaken. Man har även iakttagit egendomliga förändringar hos växter i områden som utsatts för besprutning. Vi vet av erfarenheter från andra sammanhang hur svårt det kunnat vara att bevisa ett medels skadlighet, även om starka misstankar förefunnits, men medlets skadlighet till slut fastslagits, sedan det dock redan hunnit åstadkomma stor skada — i de enskilda fallen tyvärr obotlig sådan. Man har därför anledning att iaktta stor försiktighet, och det är faktiskt med glädje jag läser i svaret, att en särskild expertgrupp tillsatts just för att undersöka dessa frågor. Av svaret framgår också att i gruppen ingår bl.a. ärftlighetsforskare samt specialister på fostermissbildningar och miljöfrågor. Det är tillfredsställande att denna expertgrupp väntas redovisa resultatet av sitt arbete redan inom ett par månader och att giftnämnden därefter kommer att ta ställning till om de berörda preparaten får användas eller ej. Jag ber ännu en gång att få tacka för svaret.

Herr talman! Herr Erik Olsson har frågat om jag är beredd vidta åtgärder för att skapa nya sysselsättningstillfällen i stället för dem som försvinner den 1 april 1971 i och med nedläggningen av ullspinneriet i Nälden i Jämtlands län. Alla de resurser som arbetsmarknadsoch lokaliseringspolitiken ställer till förfogande skall naturligtvis utnyttjas för att bereda nya arbeten åt dem som blir arbetslösa i samband med den av herr Olsson nämnda industrinedläggningen. De omfattande lokaliseringspolitiska insatser som under senare år gjorts framför allt i Östersundsområdet har haft avsevärda sysselsättningseffekter. Det finns anledning förmoda att de vid årets riksdag godtagna nya reglerna för regionalpolitiskt stöd skall ytterligare stimulera en sådan utveckling och att möjligheterna att sprida sysselsättningseffekterna ut över länet skall öka.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

Jag vill dock, herr talman, som motivering för att jag har besvärat statsråd och kammare med frågan framhålla, att när det inom ett så industrifattigt län som Jämtland inom loppet av 14 dagar signaleras nedläggning av två av länets äldsta och större industrier, vållar det en stor oro, naturligtvis i första hand bland de anställda men även bland befolkningen i Övrigt. Jag avser då Äggfors Träsliperi och Näldens Ullspinneri. Båda dessa industrier ligger i västra Jämtland och relativt nära varandra. Näldens Ullspinneri, som min fråga gäller, har vid full drift haft cirka 80 anställda — det är alltså ett tämligen stort företag i vårt industrifattiga län. Dessutom har ullspinneriet varit en av de få möjligheterna till sysselsättning för den kvinnliga arbetskraft som finns inom länet. Det är angeläget från alla synpunkter att vi får en ny industri eller — kanske ännu bättre — en fortsättning av textilindustrin i Nälden och att ersättningen kommer så att den kan i tiden direkt avlösa det nuvarande företaget utan längre uppehåll. Jag ber ännu en gång att få tacka statsrådet för det positiva svaret på min fråga.

Herr talman! Fru Florén-Winther har frågat statsrådet Löfberg om han är beredd att medverka till skapandet av ett statligt likalönsråd som likt det i Norge skall övervaka att principen enligt den av såväl Sverige som Norge, Finland och Danmark ratificerade ILO-konventionen nr 100 om lika lön för likvärdigt arbete efterlevs. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Vi har här i landet valt linjen att ge nomföra likalönsprincipen avtalsvägen. Enligt min mening bör det då i första hand vara en uppgift för arbetsmarknadens parter att övervaka utvecklingen på detta liksom på andra avtalsområden.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min enkla fråga, även om jag tycker att det var något korthugget. När riksdagen 1962 ratificerade ILO konventionen nr 100 om lika lön för lika arbete var det, efter vad jag kan förstå, en viljeyttring om att kvinnorna skulle likställas med männen på arbetsmarknaden. I de riktlinjer för arbetsmarknadspolitiken som antogs 1966 uttalades också att den arbetsmarknadspolitiska målsättningen skulle vara densamma för kvinnlig arbetskraft som för manlig och att någon särbehandling efter kön icke fick ifrågakomma när det gällde användningen av arbetsmarknadspolitikens medel. Vidare skulle den latenta arbetslösheten bland gifta kvinnor undersökas osv. Problemen togs i det sammanhanget upp ur en vid aspekt. När sedan regeringen 1968 avlämnade FN-rapporten om kvinnans status i Sverige, fick man ett klart intryck av att programmet var alldeles entydigt: kvinnor skulle likställas med män på arbetsmarknaden och arbetet med att uppnå denna målsättning pågick. Visserligen har Sverige ännu inte ratificerat FN-deklarationen mot kvinnors diskriminering, som omfattar bl.a. diskriminering på arbetsmarknaden.

Det måste ju betyda att man i och för sig skulle vara beredd att lagstifta, om det visar sig att de pågående utredningarna på olika håll inte skulle leda till likställighet på arbetsmarknaden. Ett likalönsråd efter norskt mönster skulle, efter vad jag kan förstå, vara ett lämpligt hjälpmedel för att slippa komma i den situationen att en tvångslagstiftning måste införas. Det norska likalönsrådet, som jag har haft anledning att studera, arbetar för att vara till hjälp och stöd i likalönsfrågor. Det är därför detta organ kallas för ett råd. Rådet ger information, och det bedriver forskning för att komma fram till en bättre tingens ordning inom ensidigt rekryterade yrken. Det tar upp frågor om arbetsförmedling, omskolning, yrkesutbildning och yrkesvägledning, och det sysslar med arbetsvärdering och meritvärdering. Det undersöker annonseringen av platser, och det tar självklart också upp lönefrågor och anställningsfrågor. Rådet undersöker också hur olika yrken förhåller sig till varandra vid en arbetsvärdering. Rådets inrättande innebär en klar viljeyttring från den norska regeringen om att den vill medverka till att den antagna ILO-konventionen skall slå igenom på arbetsmarknaden på ett riktigt sätt. Jag tycker att detta mönster åtminstone borde kunna diskuteras, och det är kanske därför jag tycker att svaret var litet korthugget. Staten är ju själv en stor arbetsgivare.

Herr talman! Fru Winthers fråga var ju föredömligt kort formulerad, och jag försökte även ge ett kortfattat svar, som i alla fall gällde vad frågan avsåg. Huruvida tillkomsten av en särskild institution eller ett särskilt råd skulle förbättra situationen kan man naturligtvis ha delade meningar om. Vi kanske har legat före norrmännen på detta område, då vi har Arbetsmarknadens kvinnonämnd som är ett organ för arbetsmarknadens parter. Denna nämnd har just till uppgift att praktiskt försöka genomföra kvinnornas likställighet på arbetsmarknaden samt ta upp frågor om yrkesutbildning och naturligtvis även förhållanden i övrigt. När vi anslöt oss till ILO-konventionen uttalade vi att avsikten var, att vi här i Sverige skulle arbeta efter traditionella former i den ordningen att arbetsmarknadens parter genom «avtal skulle försöka uppfylla det som eftersträvas i konventionen. Jag är inte lika övertygad som fru Winther om att detta är en fråga som man löser genom att tillsätta ett råd. Jag har däremot mycket goda förhoppningar om att vi kan komma ett långt stycke på väg med den metod som nu tillämpas. Det har ju visat sig att uppgörelserna under de senare åren gått i den riktningen att man genomfört större förbättringar för de kvinnliga löntagarna, vilket varit välmotiverat. Den utvecklingen bör kunna fortgå även i framtiden. Jag ser således inte så pessimistiskt på möjligheterna att uppnå det avsedda målet med den ordning som vi nu tilllämpar här i landet.

Herr talman! Herr Eric Carlsson har frågat mig om jag är beredd att lämna en redogörelse för de principer som tilllämpas vid indragning av allmän väg samt om jag vill medverka till sådana ändringar av dessa principer att samråd mellan vederbörande vägförvaltning och berörda parter garanteras. Den grundläggande bestämmelsen i fråga om indragning av allmän väg återfinns som herr Carlsson nämnt i 8 § lagen om allmänna vägar. I den proposition till 1943 års riksdag där förslaget till väglagen lades fram anförde departementschefen, att varje beslut i ärende rörande indragning av väg bör grundas på en avvägning mellan å ena sidan kostnaderna för vägens underhåll och å andra sidan den nytta vägens bibehållande såsom allmän medför från det allmännas synpunkt. Det är då utan vidare klart att vägen bör bibehållas som allmän, om dess indragande medför större olägenhet för den berörda bygden. Villkoret att olägenheten för bygden av vägens indragande skall vara ringa omöjliggör dock inte en indragning som är till olägenhet endast för ett fåtal fastigheter. Föreskrifter om handläggningen av indragningsärenden finns i 34 8 vägstadgan. Ärendet utreds av länsstyrelsen som skall inhämta yttrande från vägnämnden samt de lokala organ och andra vilkas hörande kan tjäna till upplysning. Länsstyrelsen kan kalla trafikanter och andra som berörs av indragningen att yttra sig vid särskilt sammanträde. Därefter översänds ärendet till statens vägverk för prövning. Vägverkets beslut skall delges länsstyrelse och vägnämnd samt kungöras i kyrkan och i ortspressen. Beslutet skall även tas in i länskungörelserna. Någon bestämmelse som gör direkt samråd med de av indragningen berörda parterna obligatorisk finns inte. I många län förekommer sådant samråd ändå, bl.a. för att underlätta att väghållningen kan ordnas snarast efter indragningen. 1960 års vägsakkunniga har år 1968 lagt fram ett betänkande med förslag till ny väglagstiftning. Efter remissbehandling bereds nu ärendet i kommunikationsdepartementet. I samband därmed övervägs förfarandet vid indragning av allmän väg och behovet av samråd med blivande väghållare. Jag avser att förelägga 1971 års riksdag förslag till ny lag om allmänna vägar.

Herr talman! Jag ber att till statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet få framföra mitt tack för svaret på min interpellation. Av detta svar framgår vilka principiella bestämmelser som gäller vid indragning av allmän väg, genom hänvisningar till 8 § väglagen och 34 § vägstadgan. Där ges emellertid inte de entydiga anvisningar om den formella behandlingen av indragningsärenden som man har rätt att begära. Detta framgår också av statsrådets svar, där det sägs att någon ”bestämmelse som gör direkt samråd med de av indragningen berörda parterna obligatorisk finns inte. I många län förekommer sådant samråd ändå, bl.a. för att underlätta att väghållningen kan ordnas snarast efter indragningen.” Statsrådet anför vidare att reglerna om förfarandet vid indragning av allmän väg och behovet av samråd med blivande väghållare är föremål för prövning inom kommunikationsdepartementet. Det är tacknämligt att så sker, enär den nuvarande ordningen icke är tillfredsställande. Utsagt i klartext är den nuvarande ordningen helt otillfredsställande, sådan den tillämpas på vissa håll vid vägindragningar och vägnedläggelser. Det finns nämligen exempel på att man med byråkratiska krumbukter ställt vederbörande vägintressenter utanför samråd och insyn i vad som skall ske i fråga om nedläggningar av väg. I min interpellation har jag pekat på ett par konkreta fall som belyser vad som kan ske på detta område. I det ena fallet har vederbörande vägförvaltning genom tillägg till vägrättskontrakt med markägaren förbundit sig att efter tillkomsten av ny väg riva upp den gamla vägen och påföra matjord — alltså utläggning till åker. Detta medför att en där belägen skola kommer att sakna direkt väg till en väsentlig del av elevområdet. Uppenbar olägenhet uppstår för såväl skolan och skolskjutsfordonen som för den berörda bygden genom detta förfarande. Men dessutom måste jag fråga mig hur en av vederbörande byalag och skifteslag sedan fordomtima ägd väg kan raseras av vederbörande vägförvaltning. En i skifteshandlingarna undantagen, av byalaget ägd väg tillhör byalaget och kan inte genom vägrätt ägas av staten eller vägförvaltningen. Det har nämligen sedan gammalt funnits en väg här. Enskilda väghållare har haft ansvaret för underhåll av vägen innan detta övergick till vägdistrikt och vägförvaltning. Jag förstår att vägen kan indragas från allmänt underhåll när ny väg bygges och det sker med stöd av 8 8 väglagen och 34 § vägstadgan. Men vad jag inte kan förstå är hur en vägförvaltning kan försälja och riva upp en av enskilda skifteslag och byalag ägd väg. Till yttermera visso är det märkligt att sådant kan få ske utan att berörda skiftesdelägare ens har blivit tillfrågade. Kan verkligen ett läns vägförvaltning försälja och avhända en för en by undantagen väg på detta sätt? Det gäller dock, som jag har sagt, en urgammal väg, tillkommen långt innan skiftet gick fram under senare delen av 1800 talet. Att sedan av vägen berörd befolkning liksom den skolstyrelse, som med stöd av skolstadgans bestämmelser har att förvalta skolans fastigheter, ej blivit informerade om vägförvaltningens åtgärder, gör inte saken bättre. Vilket värde har väglagens 8 §, måste man fråga sig, när sådant kan ske som här har relaterats.

Det är skifteslaget som äger vägen. Man kan inte förvalta den på annat sätt. I de båda fall som jag har åberopat i min interpellation gäller det alltså i vederbörande skifteslagshandlingar redovisade, för skifteslaget undantagna och av skifteslaget ägda vägar. I dessa fall torde, som jag tidigare har framhållit, 25 § väglagen inte kunna tillämpas. I det första fallet i min interpellation har upprivning av vägen ännu inte skett, men i det andra fallet är vägen nu ett minne blott. Vad som här är angeläget är att tillse att begångna fel rättas till. Vidare är det nödvändigt att sådana bestämmelser utfärdas att berörda parter verkligen blir informerade, innan väg indrages och nedlägges. I en tid, när man talar om samråd, rådslag och gräsrotsdemokrati, är det viktigt att också vid förändringar av vägar tillämpa ett demokratiskt förfarande. Jag ber än en gång, herr talman, att få tacka för svaret på min interpellation.

Herr talman! Låt mig tacka för ett klart och koncist svar. Min interpellation väcktes mot bakgrund av ett uttalande under valrörelsen av statsrådet Wickman om att Allmänna förlagets monopolställning vad gäller statligt tryck skulle upphävas.

Jag har diskuterat saken med den verkställande ledningen i Alf och fann inga principiella skiljaktigheter i vår uppfattning. Industriministern har i ett offentligt uttalande också gjort klart att han inte intar någon annan ståndpunkt.” I svaret i dag är emellertid statsrådet Wickman mera försiktig eller mindre klar. Han säger: ”Jag ser den etablerade skyldigheten som en temporär åtgärd för att så snabbt som möjligt bygga upp en rationell upphandlingsoch = distributionsordning för statliga trycksaker.” Han slutar med att anföra att det bör kunna leda till att man så småningom kan fullfölja detta arbete utan stöd av något obligatorium. Jag hade nog väntat mig, mot bakgrund av uppgifterna från valrörelsen, att statsrådet Wickman nu skulle ha tillkännagivit tidpunkten för införande av en ny princip när det gäller upphandlingen av statligt tryck. Erfarenheterna av Allmänna förlagets monopol eller, som statsrådet uttrycker det, dess ”samordning av upphandlingsoch inköpsfunktionerna” är inte särskilt goda. Kritiken gäller flera punkter. I överbefälhavarens anslagsframställning för 1971/72 aktualiseras till att börja med de ökade kostnaderna. Jag citerar: ”Eftersom tryckning av en publikation nästan undantagslöst kostar mer än 19000 kr. beställs numera praktiskt taget allt publikationstryck genom förlaget som därigenom arbetar utan konkurrens. Beräkningar visar att skyldigheten att utnyttja Allmänna förlaget ökar årskostnaderna på anslaget L 13 Publikationsoch blankettryck med ca 370 000 kr., dvs. med 7,7 procent. Allmänna förlagets pålägg beräknas förorsaka extra kostnader även på materielverkets sakanslag <:(materielbeskrivningar, skötselföreskrifter o.

Herr talman! Jag vill gärna understryka för herr Wikström att det inte föreligger någon skillnad mellan mitt svar i dag och det åberopade uttalandet som jag gjorde under valrörelsen. Det är rätt självklart att jag inte tar ställ ning till den exakta tidpunkten för obligatoriets upphävande utan att först ha följt utvecklingen och prövat effekterna av ett upphävande. Som jag sade i mitt svar på herr Wikströms interpellation är obligatoriet att betrakta som en temporär åtgärd. Jag menar att det var ett riktigt beslut av riksdagen att införa detta temporära obligatorium. Utan ett sådant obligatorium skulle nämligen detta företag inte ha kunnat etableras och nå den omfattning och kompetens som är nödvändig för att vinna de positiva effekter som det är syftet med företaget att uppnå. Nu har man mot förlaget åberopat kritik från ett antal myndigheter, en kritik som har kommit fram i dessa myndigheters anslagsframställningar innevarande höst. Jag skall inte bestrida att i ett nybildat företag — det kan gälla vilket företag som helst — föreligger det i början av verksamheten ofrånkomligen så många osäkra faktorer att vi inte bör kräva av företaget att det skall ha funnit sin form och i det här fallet funnit det på sikt hållbara debiteringssystemet. Jag tror att jag i mitt svar sade att debiteringssystemet överses, och om jag inte är felaktigt underrättad pågår det också diskussioner mellan förlaget och förlagets kunder om formerna för en insyn i företagets debiteringspolitik. De brister som i dagsläget har kritiserats finns det alltså goda grunder att anta kommer att undanröjas. Vi får också vara en aning försiktiga när vi studerar den kostnadsökning som kommer fram anslagsmässigt, detta av skäl som jag också nämnde i mitt svar, nämligen att många av de kostnader som tidigare förekom och som nu blir synliga tidigare inte redovisades med den budgetteknik som vi fortfarande använder i detta land. Jag vill inte gärna gå in på att diskutera de enskilda fall som herr Wikström tog upp. Det vore orimligt att det ansvariga statsrådet skall diskutera enskilda affärer som ett av de statliga före tagen gör. Jag vill bara upprepa vad jag sagt tidigare.

Om man ser på den upphandling som Allmänna förlaget gör hos tryckerierna är det också lätt att övertyga sig om att denna tryckeriupphandling har haft en betydande kostnadsnedpressande effekt för staten. Därför tror jag att det är klokt att vänta med ett slutligt omdöme om förlagets verksamhet, Den hypotetiska fråga som herr Wikström avslutade sitt inlägg med vill jag inte besvara, ty hypotetiska frågor bör man inte besvara. Jag upprepar bara vad jag sade avslutningsvis. Obligatoriet är en viktig åtgärd, det är en temporär åtgärd. I princip är det alltid önskvärt att relationen mellan företag och kund sker på frivillig basis. Det är bättre för kunden, och det är på sikt också bättre för företaget. Därför är det min avsikt att så fort som det syfte som detta företag har kan uppnås utan obligatorium — jag tror inte att den tiden ligger så långt framme — själv verka för obligatoriets undanröjande, en fråga som måste underställas riksdagen. Slutligen, herr talman, ett par ord om en annan sak. Ofta när vi diskuterar statliga företag förekommer det angrepp mot monopolistiska inslag i den statliga företagsamheten. Jag tror att det är korrekt att säga att de monopolistiska inslag som till äventyrs förekommer i de statliga företagen är mycket mindre än i den privata sektorn. Det mest anmärkningsvärda är att angreppen mot dessa inslag ofta förs fram från sådana håll där man såvitt jag kan se inte alls uppmärksammar de mycket betydande kartellbildningar som förekommer på den privata sidan. Jag har här en lista på de avtal inom den grafiska branschen och förlagsbranschen som för närvarande är registrerade i kartellregistret. Det skulle ta för lång tid att läsa upp dem i detta anförande, men jag är beredd att återkomma till dem.
Herr talman! Jag är glad om statsrådet Wickman och jag kan förena våra ansträngningar när det gäller att bekämpa monopol var de än förekommer. I många sammanhang har jag talat och verkat för att man skall undvika varje form av monopolbildning, inte minst inom denna bransch. Men det var inte det saken gällde i dag. Jag har ett intryck av att statsrådet Wickman egentligen är överens med mig på denna punkt och att det snarast gäller att dölja en reträtt från den ståndpunkt man intog för ett par år sedan. Statsrådet säger att obligatoriet var nödvändigt för att Allmänna förlaget skulle kunna bygga upp sin verksamhet på ett riktigt sätt. Jag tror att det förhåller sig precis tvärtom. Man gav Allmänna förlaget en orimlig arbetssituation från början. Det hade varit klokare att successivt bygga upp ett annat system. Förslagsvis kunde det ha byggts på de principer som jag tror att vi skulle kunna komma överens om, nämligen att alla statliga företag och verk alltid kan vända sig till Allmänna förlaget för råd och service och att de självfallet då skall betala de kostnader som denna rådgivande verksamhet medför. Vidare skulle man uppmuntra de statliga förvaltningarna att i större utsträckning än vad nu sker — gränsen är 1000 kronor — ha direktkontakt med lokala tryckerier för de mindre beställningarna. Varje form av omväg är i detta fall fördyrande, och det är en erfarenhet inom all företagsamhet att man skall undvika att ett obetydligt tryck saksärende handläggs av mer än en person i företaget. Där tror jag att man alldeles i onödan gett Allmänna förlaget en bad-will. Slutligen borde på den avgörande punkten Allmänna förlaget få konkurrera med andra tryckerier inte bara i fråga om pris utan även i fråga om kvalitet. Jag har tidigare sagt, och jag vill understryka det än en gång, att jag tror att Allmänna förlaget har stora förutsättningar att hävda sig där, eftersom mycket av det man gjort varit bra kvalitetsmässigt. även ur den synpunkten tror jag att Allmänna förlaget klarar sig mycket bättre, om man slipper denna typ av regler och spärrar som i onödan förskaffar förlaget dåligt rykte. Men jag har ett intryck av att statsrådet egentligen är överens med mig på denna punkt, och det är ändå det viktigaste i denna sakfråga.

Herr talman! Herr Werner har ställt tre frågor angående den svenska skoindustrin, varav de två första berör den statliga lånegarantin till Batakoncernen och den tredje avser skoindustrins allmänna läge och utsikter. Herr Werner vill veta huruvida ägarna av Oscariaföretaget givit några utfästelser om att fortsätta driften vid företagen någon längre tid utöver de första åren efter övertagandet av rörelsen och utöver tiden fram t.o.m. 1971 samt i vad mån från regeringens sida försök gjorts att erhålla sådana utfästelser. Vidare har herr Werner frågat mig om jag anser att utfästelserna om full insyn i företaget har blivit infriade. Efter samråd med inrikesministern kan jag vad gäller dessa två frågor lämna följande svar. Vid årsskiftet 1967/68 stod den dåvarande ledningen för Oscariakoncernen inför en nedläggning av verksamheten till följd av ett starkt försämrat ekonomiskt utfall under en följd av år. Försök att finna intressentgrupper inom landet som kunde överta och fortsätta rörelsen hade inte lett till resultat. Mellan bolagsledningen och Batakoncernens chefer kom emellertid förhandlingar till stånd om en överlåtelse, Under dessa förhandlingar gjordes hänvändelse om statligt stöd från bolagsintressenternas sida, Överläggningarna ledde till beslut om statlig garanti för ett lån på 3 milj.kr. som skapade förutsättningar att nå en överenskommelse rörande den fortsatta driften inom Oscariakoncernen. Förutom den av herr Werner nämnda utfästelsen från företagets sida att fortsätta produktionen i minst två år efter övertagande ställdes som villkor för den statliga lånegarantin att de friställningar som bedömdes nödvändiga för att åstadkomma en högre produktivitet skulle ske successivt och synkroniseras med den naturliga avgången av personal och med arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Dessa krav gick längre än som är vanligt i liknande stödsammanhang och ledde till den omedelbara fördelen, att en nedläggning vid en ur arbetsmarknadssynpunkt synnerligen olämplig tidpunkt kunde undvikas. Vidare förelåg anledning tro, att en koncern av Batas storlek skulle ha betydande möjligheter att trygga sysselsättningen även framgent. Det ansågs av dessa skäl varken möjligt eller nödvändigt att avkräva Batakoncernen mer långtgående utfästelser än de nyss berörda. Jag vill tillägga att även om ekonomiska problem nu har föranlett Bata koncernen att upphöra med verksamheten i Sverige har från arbetsmarknadspolitisk synpunkt förutsättningarna att möta en friställning av arbetskraft betydligt förbättrats i jämförelse med de omständigheter som förelåg år 1968. Enligt vad jag inhämtat från de myndigheter och organ som har att svara för uppföljningen och bevakningen i förevarande sammanhang har några svårigheter inte förelegat att få insyn i verksamheten eller att från Batakoncernen erhålla begärda informationer. I sin tredje fråga har interpellanten begärt en redogörelse för utsikterna och förutsättningarna för en inhemsk skoindustri samt önskat upplysningar om vilka insatser regeringen överväger att säkerställa en sådan. Innan jag går in på själva frågan, vill jag informera herr Werner om att den översiktliga analys av skoindustrins problem som jag utlovade hösten 1968 — och som interpellanten nu efterlyser — redovisades i en departementspromemoria i mars 1969. Inom parentes kan jag nämna att det är uppgifter som jag hade kunnat lämna herr Werner per telefon i stället för via första kammarens talarstol. Av industridepartementets promemoria framgår att skoindustrin brottas med svåra problem och att vi trots den kraftiga sysselsättningsminskningen i branschen under 1960-talet ännu inte nått slutet av en lång och besvärlig omställningsperiod. Denna utveckling har betingats främst av den snabba avvecklingen av tullar och andra handelshinder inom Europa men också i väsentlig mån av den utomordentligt höga ef fektivitet — såväl tekniskt som designmässigt — som uppnåtts i Europas le dande skoindustriland Italien. Jag tror det skulle ha fordrats betydande tullhöjningar för att utestänga eller dämpa denna konkurrens, bortsett från att detta av hänsyn till berättigade konsumentintressen och våra handelspolitiska förpliktelser inte varit möjligt eller önskvärt. Man kan således inte enbart skylla svårigheterna på låga löner i konkurrentländerna. Den tull som i dagsläget utgår på skoimporten från Italien synes uppväga huvudparten av den italienska lönefördelen, Vi måste i stället tillstå att många svenska företag i denna bransch helt enkelt varit mindre effektiva och — framför allt — mindre framgångsrika i formgivning och modeanpassning än sina utländska konkurrenter. Det ligger givetvis ingenting märkligt i detta konstaterande. Alla svenska företag kan inte vara bättre än sina utländska konkurrenter. När man bedömer skoindustrins utveckling under 1960-talet är det nödvändigt att komma ihåg, att den inhemska skoindustrin ännu år 1960 svarade för ca 80 procent av den svenska skokonsumtionen. Det framstår som helt självklart, att denna höga självförsörjningsgrad inte skulle gå att upprätthålla under en period av snabba tullavvecklingar och en fortlöpande liberalisering av den internationella handeln. En omställning till en lägre inhemsk marknadsandel var ofrånkomlig, förr eller senare. Men detta betyder inte — som man möjligen kan tro när man läser herr Werners interpellation — att den svenska skoindustrin är på väg att helt försvinna. Det kan vara skäl att påminna om att skoproduktionen trots allt inte minskat med mer än 20 procent sedan 1959 och att de svenska tillverkarna år 1969 fortfarande svarade för ca 45 procent av försäljningen på den svenska marknaden, vartill kommer en för varje år kraftigt ökande export. I jämförelse med andra industrisektorer är relationen mellan produktion och import inte särskilt uppseendeväckande. Hur stor skoindustri vi kommer att ha om tio år beror framför allt på hur snabbt och effektivt de återstående företagen skall kunna fullfölja den pågående anpassningen till de nya marknadsförutsättningarna. En vanlig expertbedömning är att det i de flesta företag ännu finns stora produktivitets vinster att göra såväl inom själva produktionen som när det gäller administration, försäljning och utvecklingsarbete. Vidare måste skoindustrin — lika väl som övriga svenska färdigvaruproducenter — inrikta sig på tekniskt och designmässigt avancerade produkter, som kan bära de något högre tillverkningskostnaderna i ett höglöneland som Sverige. Huruvida denna omstrukturering skall lyckas återstår att se, men jag är personligen inte lika pessimistisk som herr Werner. Det finns faktiskt många skoföretag som även i dagens kärva läge klarar sig utmärkt, men dessa hör man mindre talas om än de företag som går överstyr. Vi bör också observera, att efterfrågan på enkla, standardbetonade skor redan till nära 100 procent tillgodoses av importen och att kampen nu förs på den del av marknaden där produktutformning, modeanpassning, passform och kvalitet betyder mycket för konsumenternas val. Denna marknad är stor och växande och borde kunna ge utrymme för en icke obetydlig svensk skoindustri. Även om sålunda skoindustrins framtida utveckling i främsta rummet måste bli beroende av företagens egna insatser, så har dock statsmakterna förklarat sig beredda att på olika sätt underlätta den omställningsprocess som pågår och måste fortsättas. Detta har bl.a. tagit sig uttryck i bidrag till exportfrämjande åtgärder och till en utredning angående skoindustrins distributionsproblem som utförs inom Industriens utredningsinstitut. Denna utredning, som beräknas föreligga inom kort, bör kunna ligga till grund för nya överväganden om möjligheterna att förbättra skoindustrins konkurrenskraft. Gemensamma insatser förutsätter dock ömsesidigt intresse. Ökade statliga insatser måste därför till stor del bygga på förslag och initiativ från branschens egen sida, och sådana har dess värre hittills i stor utsträckning uteblivit. Skoindustrins upprepade framställningar om långtgående handelspolitiska åtgärder anser jag var ken realistiska eller särskilt konstruktiva. Slutligen vill jag poängtera att herr Werners uppmaning till regeringen att vidta alla åtgärder för att trygga arbete och utkomst åt de berörda anställda slår in en öppen dörr. Det torde inte vara herr Werner obekant, att huvudmålet för regeringens politik är att trygga sysselsättningen, Vi har konsekvent avvisat tanken att kostnaden för den strukturomvandling som leder till en högre standard för folkflertalet skall bäras av dem som primärt träffas av omställningarna. Förverkligandet av denna målsättning möter nya svårigheter, och därför måste politiken hela tiden vidareutvecklas. Denna strävan har präglat vårt handlande under de senaste decennierna och kommer att göra det i ännu högre grad under 1970-talet.